STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra den svenska konkurrenskraften och våra svenska jobb. Hon har också frågat om jag och regeringen, innan det politiska beslut som nu hotar med att driva upp elpriser, riskera elbrist och öka faran för att göra oss beroende av andra länders mindre klimatsmarta elproduktion, analyserat effekten på Sveriges konkurrenskraft och svenska jobb.Svenska jobb och svensk industris konkurrenskraft är och kommer att förbli centrala mål för regeringen. Energipolitiken har en avgörande betydelse i detta. Förutsägbarhet och långsiktiga spelregler är nödvändiga för att komma till rätta med de problem och farhågor för negativa effekter som Cecilie Tenfjord-Toftby lyfter fram. Jag har sedan regeringen tillträdde ägnat mycket tid åt att träffa företrädare för näringslivet, elproducenterna, forskare, fackförbund och andra nyckelaktörer för att få höra hur de ser på de utmaningar som den framtida energipolitiken ska svara emot. Osäkerheten kvarstår om hur man ska hantera energisystemet och säkra tillgången på energi när de äldsta kärnkraftsreaktorerna måste fasas ut av lönsamhetsskäl. För att möta de utmaningar som den svenska elförsörjningen står inför har regeringen aviserat tillsättandet av en energikommission. Regeringen kommer därför att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission med målet att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse med brett stöd i riksdagen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Baylan för svaret.

Därför blir jag lite orolig när statsrådet i sitt svar inte nämner något om regeringskompisen Miljöpartiets syn på energipolitiken. Vice statsministern och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har lovat att stänga ett antal reaktorer under denna mandatperiod, inte av hänsyn till den svenska industrins konkurrenskraft, inte heller av klimatskäl utan för att Miljöpartiet inte gillar kärnkraft.Under valrörelsen kunde vi gång på gång se de rödgröna klyftorna när det gäller synen på energifrågorna. Bilden av Stefan Löfven som inte klarade av att säga vare sig ja eller nej till ny kärnkraft blev en symbol, inte bara för de rödgrönas splittring utan även för den splittring som vi ser inom Socialdemokraterna. Denna oenighet om vilka mål som ska styra energipolitiken verkar ha följt med de rödgröna in på Rosenbad. Så länge ni satt i opposition hindrade det inte att avgörande beslut för industri, tillväxt och jobb kunde fattas. Men nu riskerar det att bli ett hot mot våra jobb och vår välfärd.Herr talman! Jag vill fråga statsrådet Baylan: Vilka prioriteringar anser Baylan ska styra den framtida energipolitiken? Är det konkurrenskraft, klimatmål eller ett enskilt partis motvilja mot ett energislag som i dag uppfyller några av de viktigaste målen för hållbar elproduktion som är avgörande? Vidare undrar jag - om det, som jag hoppas, är konkurrenskraften, jobben och klimatet som är avgörande för vår energipolitik - om Baylan är villig att ge kärnkraften en chans om det visar sig att den kan vara med och uppfylla de mål som vi har. Kan Baylan i så fall säga sig tala för hela regeringen, inte bara för sitt eget parti, eller är det så att den kommande energikommissionen, som jag ser fram emot att få ta del av, inte bara ska reda ut våra mål i den här kammaren utan även reda ut den konflikt som finns inom regeringen, mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet?
Herr talman! Utgångspunkten för energipolitiken är att vi ska uppfylla alla de mål som Cecilie Tenfjord-Toftby tar upp. Det handlar om konkurrenskraft. Vi ska vara konkurrenskraftiga gentemot länder med liknande industriella strukturer, sådana som vi konkurrerar med till vardags.Elproduktionen ska vara klimatsmart, för i grunden finns det få länder i världen som har så goda förutsättningar för förnybar elproduktion som Sverige. Vi har mycket skog, biomassa, vilket har stor potential. Den utgör redan en stor del av energiproduktionen för uppvärmning. 140 terawattimmar per år får vi i dag från biomassan. Vi också har vatten. Hälften av vår elproduktion kommer från vattenkraft.Trots en del diskussioner om när det blåser och inte blåser i vårt land kan vi konstatera att det blåser väldigt mycket. Det blåser året om, något mindre på sommaren och kanske något mer på vintern. Man kan ibland tycka att det blåser alltför mycket, men när det gäller energiproduktionen är det bra. Tekniken för solceller går framåt med ganska hög hastighet. Det gäller både nedgången i pris och också en viss förbättring beträffande verkansgraden.Allt detta möjliggör för Sverige att kombinera de storheter som interpellanten tar upp. Vi ska ha konkurrenskraftiga priser på elproduktionen. Vi ska kunna säkra tillgången på elenergi. Dessutom ska det göras klimatsmart. Jag är övertygad om att dessa även fortsatt ska vara de tre ben som energipolitiken ska vila på och som det i grund och botten finns stor enighet om i Sveriges riksdag. Det är det ena.Det andra handlar om industrins konkurrenskraft. Jag kan försäkra interpellanten att det sällan har funnits en statsminister som den nuvarande, som så genomgående och djupt förstår just industrins villkor, detta efter att större delen av sitt vuxna liv ha verkat inom industrin. Därför kommer vi naturligtvis - här vill jag vara tydlig - att agera för att säkra tillgången på konkurrenskraftig el för lång tid framöver. Jag är övertygad om att det går.Om man läser interpellantens fråga kan man få intrycket av ko på isen när det gäller elproduktionen och tillgången på energi i Sverige, men alla oberoende rapporter visar på motsatsen. Sverige är i dag nettoexportör av elenergi. Vi kommer antagligen att fortsätta att vara det under de kommande fem, sex, sju, åtta åren. Det visar rapporter från inte minst Energimyndigheten.Men det räcker inte. Det finns i dag stor efterfrågan på långsiktighet och förutsägbarhet från industrin, från näringslivet, från fackförbunden, från miljöorganisationerna och från andra intressenter. Jag förstår det. Jag delar till fullo den uppfattningen. Många av de investeringar som behöver göras i det svenska energisystemet är sådana att de verkar över kanske 30, 40, 50 år.

Herr talman! Jag håller helt med statsrådet Baylan om att förnybar energi är viktigt. Under alliansregeringens tid har andelen förnybar el i vårt system vuxit på ett fantastiskt bra sätt, mycket snabbare och med mycket större volym än någonsin tidigare. Så ska det fortsätta.Osäkerheten kvarstår dock om hur man ska hantera energisystemet och säkra tillgången på energi när de äldsta kärnkraftsreaktorerna måste fasas ut av lönsamhetsskäl. Det är inte jag som säger det. Det är statsrådet Baylan som säger det. Ska jag tolka svaret så att statsrådet faktiskt är orolig, även om han säger att vi har tillräckligt med energi för fem, sex, sju, åtta år? Jag vet att ledtiderna för att bygga till exempel ny kärnkraft är 15-20 år, och även för förnybar elproduktion är det fråga om långa ledtider. Det är inte speciellt lugnande att vi har tillräckligt med el för kanske åtta år framåt.Ska jag tolka svaret från Baylan som att statsrådet är orolig för vad som ska hända när kärnkraftens lönsamhet blir så låg att den måste stängas av ekonomiska skäl? I så fall borde resultatet av den oron vara att energipolitiken ska underlätta för kärnkraften att vara kvar så länge den uppfyller de säkerhetskrav som finns. I dag är det svårt att beräkna kärnkraftens livslängd då det inte bara är säkerheten utan även aviserade politiska beslut, till exempel vice statsministerns löfte om att stänga ett antal kärnkraftsreaktorer, som är avgörande för möjligheten att bibehålla produktionen.

Men så länge vi har kärnkraft som också stänger ned när vi behöver den som mest är det smällar vi får ta. "Delar statsrådet Baylan Miljöpartiets syn på framtidens energiförsörjning, att det är "smällar vi får ta" om energin inte räcker till när stålindustrin, pappersindustrin och hushållen behöver den som mest? Är det så den svenska energipolitikens inriktning ska vara, att vi nu nedmonterar och hoppas på det bästa? Eller är det Mikael Dambergs löfte att Socialdemokraterna aldrig skulle stödja en snabbavveckling av den svenska kärnkraften om det hotade den svenska konkurrenskraften som är vägledande för den rödgröna regeringen? Jag förstår att statsrådet Baylan står här i dag och talar i sin egen roll, men det är viktigt för dem där ute att få veta om det som statsrådet Baylan säger är regeringens ord eller om det är Socialdemokraternas ord i den rödgröna samarbetsregeringen.
Herr talman! Låt mig ta upp en ordningsfråga först. Det är så att jag alltid när jag deltar i en interpellationsdebatt företräder regeringen. Ledamoten bör vara fullt medveten om att det är regeringen jag talar för. I andra sammanhang kan jag naturligtvis vara partiföreträdare, särskilt i valrörelsen, men när det handlar om riksdagens kontrolluppgift och kontrollmakt är det alltid regeringen jag företräder när jag är här.Låt oss bena upp de frågor som ledamoten tar upp. Till att börja med har vi frågan om de krav som vi vill ställa på kärnkraften. Kärnkraften har under 40 års tid varit en stridsfråga och ibland tyvärr till och med blockerat en vidare diskussion om energipolitiken och kanske också långsiktiga uppgörelser om energipolitiken. Om vi kunde få till långsiktiga uppgörelser skulle det vara en enorm styrka för Sverige, inte minst när det gäller konkurrenskraften gentemot andra länder.Ledamoten tog upp tre områden. Först har vi säkerhetskraven. Säkerhetskraven för kärnkraften höjs både i Sverige och i större delen av västvärlden, inte minst i Europa. Anledningen till det är naturligtvis olyckan i Fukushima, som gjort oss medvetna om ytterligare luckor i säkerheten som vi gemensamt nu försöker täppa till. Det är ett arbete som inleddes redan under den förra regeringen; därom råder det ingen tvekan.Låt oss sedan se på avfallsfrågan. Det finns en grundläggande princip, och den delas, vad jag vet, av samtliga partier i Sveriges riksdag, nämligen att det är industrin, det vill säga kärnkraftsindustrin, som ska ta kostnaden för avfallshanteringen.Det innebär att den avfallsavgift som regeringen redan beslutat om och som också tidigare regering beslutat om ska motsvara de kostnader som man förväntar sig ska finnas. Därom råder inget tvivel. Den principen delas brett i Sveriges riksdag.Cecilie Tenfjord-Toftby tar också upp det förslag som regeringen hade i sin budget om att höja effektskatten med motsvarande 1 öre på elpriset. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur avgörande detta är. Jag tror inte att det är så avgörande som det låter. Men även om man nu tror det är det inte så att vi är ensamma om höjning av denna skatt. Den förra regeringen höjde denna skatt 2008. Och hör och häpna: Det var relativt sett en större höjning än vad den nuvarande regeringen föreslagit.Vårt förslag har nu fallit i riksdagen, men vi föreslog detta därför att den skatten har legat stilla ända sedan 2008. Vi tyckte att det var rimligt att man höjde den. Den höjningen hade som sagt motsvarat 1 öre per kilowattimme på spotpriset. Nu blev det inte så. Som bekant gick den borgerliga budgeten igenom. Men jag har svårt att tro att just det hade varit avgörande.Visst finns det anledning för oss att ibland lyfta konflikter och åsiktsskillnader i politiken. Det är viktigt för en demokrati. Men när det handlar om grundläggande och viktiga frågor som landets energiförsörjning bör vi anstränga oss för att hitta minsta gemensamma nämnare. När man går igenom energipolitiken, inte bara lyssnar på retoriken, visar det sig att det faktiskt finns väldigt många likheter. Det finns goda förutsättningar för en blocköverskridande överenskommelse, men i dag finns det en osäkerhet. Det är därför regeringen tillsätter en energikommission och vill ha en så bred blocköverskridande överenskommelse som möjligt i denna riksdag.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Baylan för klargörandet.

Att han "inte tror" är inte tillräckligt. Man bör vetaVattenfall valde att avbryta sin utredning om ny kärnkraft efter ett antal utspel från olika regerings och riksdagsföreträdare. Men det var inte utspel från Rosenbad eller kammaren, utan mediala utspel. Vattenfalls vd ombads till och med av Miljöpartiets energipolitiska talesperson att se sig om efter ett annat jobb. Är det på tidningarnas debattsidor regeringen tänker sig att sköta energipolitiken i framtiden? Detta arbetssätt skapar inte speciellt högt förtroende, och det skapar inga bra förutsättningar för den aviserade energikommissionen. Det är klart att både vi i denna kammare och de som Baylan säger sig måna om därutanför blir oroliga när den rödgröna regeringens brist på samsyn visar sig på ett sådant sätt.Statsrådet Baylan är angelägen om att inhämta kunskap inför de kommande energidiskussionerna. Hur kan det då komma sig att regeringen i sitt budgetförslag menade att Vattenfall skulle avbryta sonderingarna kring ny kärnkraft? Vi i Alliansen räds inte utredningar. Vi anser att det är kunskap som bäddar för de bästa besluten. Vi vill veta. Vi vill inte bara tro. Den åsikten delas tydligen inte av statsrådet Baylan eller den rödgröna regeringen när det gäller vare sig kärnkraft eller Nato.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! En av huvudanledningarna till att vi måste tillsätta en energikommission är att vi måste ta reda på vilka de faktiska förhållandena är när det gäller energisektorn. De har förändrats radikalt, som ledamoten mycket väl vet. Vi vill se hur de långsiktiga behoven ser ut, både för svenska hushåll och för svenskt näringsliv. Vi vill också se hur vi kan fortsätta att vara ett ledande land när det gäller energiproduktion genom att både kunna hålla låga och konkurrenskraftiga priser och även göra det hållbart. Jag är övertygad om att det finns få länder i världen som har så goda förutsättningar som vi har. Jag har redan räknat upp varför.Är det relevant? Ja, i vissa fall är det relevant. Det lyfts upp ett antal frågor som vi måste ha svar på. Effektfrågan är kanske den viktigaste. Och vad händer i ett system när vi får in alltmer av väderberoende elproduktion? Visst har den förra regeringen bidragit, och det tycker jag var bra jobbat. Men man har trots allt inte löst detta.Ledamoten pekar på att det finns olika uppfattningar mellan de politiska partierna i regeringen. Men det är inte första gången det händer heller. Efter den förra överenskommelsen i den borgerliga regeringen menade den dåvarande centerledaren Maud Olofsson att den var en garanti för att det inte skulle bli någon ny kärnkraft, medan folkpartiledaren ansåg att den var en garanti för att det skulle bli det.